Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 41 behandlas de förslag som jag har nämnt i föregående sammanhang. Det gäller projekt som skulle kunna ge sysselsättning i de inlandskommuner som drabbats hårdast av den sysselsättningsmässiga krisen, nämligen Jokkmokk och Arjeplog. Jag skall inte provocera fram någon energipolitisk debatt i detta sammanhang — den får vi tids nog — men jag kan ändock inte underlåta att göra följande reflexioner. Vårt land har inga egna oljetillgångar, undantagandes de ynkliga droppar som vi möjligen kan pressa fram i Skåne och på Gotland. Däremot har vårt land betydande energitillgångar av annat slag. Vi har i motionen 1014 tagit upp frågan om exploatering av vårt lands alunskiffertillgångar i deras helhet. De innehåller stora mängder uran. I detta betänkande behandlas endast en del av förslagen i vår motion. Vi har bl.a. begärt mer pengar för att man skall kunna genomföra ordentliga heltäckande undersökningar över hela Sverige. I den stencilerade rapporten Alunskiffer, som en utredning inom statens industriverk avlämnade 1978, påpekas att tillgångarna i fjällranden är mycket litet undersökta ”men har bedömts som de största i landet och kvantitativt mer än fem gånger större än de skånska”. I det här sammanhanget tänker jag bl.a. på de urantillgångar som finns inom mitt eget län, i Norrbottens län. Prospekteringarna kring områdena Arjeplog, Arvidsjaur och Sorsele är ännu inte slutförda. Men klart står att det finns minst 2 000 ton i Pleutajokk i Arjeplogs kommun. Det betyder att en kommun som nu bokstavligt talat kippar efter andan samtidigt har oerhörda rikedomar inom sina gränser vilka skulle kunna användas för att skapa sysselsättning. Vår mening är att den tillgången snabbt måste exploateras, detta av två skäl. Kommunen behöver snabbt en rejäl sysselsättningsinsats, om den inte skall förvandlas till enbart renbetesland. Och vi kommer att behöva uran både nu och i framtiden. T. o. m. det parti som gick ut i valet med löftet om att stoppa kärnkraften kan ju nu tänka sig en tioårig avvecklingsplan, och åtminstone under den tiden kommer det att behövas uran. Jag är dessutom övertygad om att kärnkraften har kommit för att stanna, att den är en inhemsk energitillgång som måste exploateras, och då måste också den inhemska råvaran skaffas fram. I Pleutajokk ligger den ännu och väntar medan kommunen sakta tvinar bort. Jag yrkar mot den bakgrunden bifall till vår motion, som innebär ökade medel för vidare prospektering och dessutom att gruvbrytning igångsätts i Nr 142 Arjeplog. Torsdagen den Sedan vill jag övergå till våra motioner som rör Jokkmokks kommun. Här 10 maj 1979 kommer man in på den verkliga bedrövelsen och de oförlåtliga försyndelserna från samtliga regeringar, inte minst den som satt före 1976 års val. Man kan nämligen inte skylla allt på den folkpartiregering som svenska folket har fått för sina synders skull. Nej, här måste man främst anklaga socialdemokratin, som hade makten i sina händer decennium efter decennium och inte vidtog några åtgärder för att förebygga det katastrofläge som kommunen nu befinner Nu minskar vattenfallsjobben i rask takt, nu ökar arbetslösheten, nu ställs frågorna på sin spets. När underskrids den gräns då kommunen kan bestå som kommunal enhet med normal samhällsservice? Allt tyder nu på att man ganska snart är där. Inte ändras detta faktum av att det anslås ett antal miljoner för mineralundersökningar i Jokkmokks kommun. Hur många arbetstillfällen för Jokkmokksbor kommer det att ge? Naturligtvis är det bra att man gör en totalundersökning av mineraltillgångarna i kommunen. Men det skall ju inte stå i motsättning till att sätta i gång med att exploatera de fyndigheter som man redan hittat, exempelvis kalkoch marmorfyndigheten i Norvijaur. Arbetarpartiet kommunisterna har i motion 331 föreslagit att riksdagen skall anmoda regeringen att utarbeta en plan för Jokkmokks kommun i syfte att skapa full sysselsättning. I den planen borde gruvbrytning i Norvijaur ingå som en naturlig del. Där skulle man också ha med uppförandet av ett aluminiumverk inom kommunen, anser vi. Vi har i vår motion utvecklat ett resonemang i den frågan. Vi vet av tidigare framlagda utredningar att behovet av aluminium kommer att växa och att kapaciteten i Sverige måste byggas ut. Men meningen är tydligen inte att det skall få ske i Jokkmokk. Det är Gränges AB som skall få ta hand om guldäggen. Vår mening är att det borde ske i Jokkmokk. Där finns flera viktiga förutsättningar. Man har god tillgång till energi, man har gott om arbetskraft, och det finns ett anläggningskunnande som borde tas till vara. Vi har i vår motion citerat ur ett yttrande från länsstyrelsen i Norrbotten, där man i likhet med oss betonar vissa viktiga förutsättningar. I yttrandet heter det bl.a.: ”T Jokkmokk finns arbetskraft och energi. Där finns också kapital, eftersom lokaliseringspolitiken innebär att ett gott projekt aldrig stupar på grund av brist på kapital. I landet finns kunnande om aluminiumframställning, vidareförädling och marknadsförhållanden. I Jokkmokk finns det anläggningstekniskt kunnande och de resurser som behövs för att uppföra anläggningen, eftersom Vattenfallsstyrelsen förklarat sig beredd att med sin arbetskraft och utrustning uppträda som entreprenör i sammanhanget. Vad som saknas är råvaran bauxit. Det är knappast troligt att utredarna vil! hävda att tillgången på en av de råvaror som ingår i en industriprocess är utslagsgivande vid alla industrietableringar. Världens ekonomiska karta 81 skulle se annorlunda ut om den principen förverkligades. Dessutom finns i Sverige mineral som kan ersätta bauxit vid aluminumproduktion. Anortosit, som finns i stora mängder i Jokkmokk, är en av dessa.” Kraftverksbyggena är snart klara. Den arbetskraft som frigörs borde sättas in i förberedelsearbetena för de projekt vi har nämnt. Den bistra sanningen är ju att om Jokkmokks kommun inte snabbt får några stora rejäla sysselsättningsinsatser, inte kortsiktiga nödhjälpsarbeten, så blir den fullständiga katastrofen ett faktum. Då har man kallt att räkna med en utflyttningsvåg som i början av 1980-talet drar med sig ytterligare 3 000 människor, och då blir det inte kvar mycket mer än åldringar i kommunen. Regeringens företrädare och utskottet säger nej till våra förslag, både när det gäller exploateringen av Norvijaur-fyndigheterna och när det gäller uppförandet av ett aluminiumverk — projekt som skulle kunna ge uppemot 1 000 fasta arbetstillfällen i framtiden, en stor rusch under uppbyggnadstiden och ett betydande antal indirekta arbetstillfällen som man alltid måste räkna med. Ni säger nej och det kan jag inte göra något åt. Men kom då i Herrans namn med något annat! Inser ni inte att det är bråttom? Att kommunen snart har nått den punkt då man kommer att tvingas säga: Vi kan inte lägga några industrier i Jokkmokk, det finns ingen arbetskraft kvar. Eller är det kanske det som är meningen? Ingen halshuggning, utan långsam strypning, som lika ofelbart leder till döden? Vi har föreslagit att riksdagen av regeringen skall beställa en plan med den enda tolerabla målsättningen att skapa full sysselsättning och utveckling, en plan som snabbt måste sättas i verket. Detta avslås, förvånansvärt nog också av socialdemokraterna. Är inte det underligt? Anser ni inte att Jokkmokk, efter allt vad kommunen har lämnat ifrån sig, är värt en sådan plan? Tycker ni verkligen att den insats som regeringen föreslår är tillräcklig? Jag ber att få yrka bifall till samtliga de yrkanden i arbetarpartiet kommunisternas motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 41.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande 1978/79:41 behandlar bl.a. frågan om vårt lands mineralförsörjning. Sveriges geologiska undersökning har att bevaka dessa frågor i vårt avlånga land. I motionen 387 har vi aktualiserat frågan om en mera regionaliserad eller decentraliserad verksamhet på länsnivå. Vi anser att nuvarande nivå av prospekteringsverksamheten i Värmland och angränsande områden i Bergslagen inte är tillräckliga. Vi menar att en högre ambitionsnivå bör fastläggas. Ett av de effektivare medlen är att regionalt placera befattningshavare med uppgift att aktivt bevaka samtliga aspekter av mineralförsörjningsfrågorna. Vi har i vår motion krävt en samlad femårsplan för prospekteringsarbeten. I första hand bör en berggrundsoch malmgeolog jämte en geofysiker placeras i Värmlands län för en mera offensiv Ickal och regional mineraloch prospekteringsverksamhet. När en successivt regionaliserad verksamhet utbyggs, ja, då bör lämpligen Värmlands län bli något av ett pilotprojek.. Värmlands län behöver arbetstillfällen, och vi är i dagsläget god tvåa i landet efter Norrbotten när det gäller arbetslösa. Herr talman! De tankegångar vi motionärer aktualiserat är långt ifrån revolutionerande eller verklighetsfrämmande. Tvärtom — redan i början av 1900-talet väcktes de första tankegångarna om en mera regionaliserad verksamhet av det geologiska arbetet. De väckta förslagen har inte hittills mött något gensvar. I mitten av 1950-talet aktualiserades frågan på nytt. Det var docenten Pontus Ljunggren som menade att geologisk kunskap borde knytas till landets alla länsstyrelser. Han skisserade en modell som i stort sett liknar naturvården. Som vi alla vet finns på resp. länsstyrelse en naturvårdsenhet med speciella handläggare. Under senare tid har docent Per H. Lundegård vid Sveriges geologiska undersökning i ett par intressanta och uppmärksammade tidningsartiklar på nytt aktualiserat frågan. Docent Lundegård är inne på samma linje och menar att betydande fördelar finns att hämta på en regionalisering av den geologiska servicen spridd över hela landet. Hittills tre tappra försök har således inte satt några djupare spår efter sig. SGU är i dag en relativt starkt centraliserad myndighet. De allra flesta befattningshavare är stationerade i Uppsala och Luleå. Smärre filialenheter finns i Malå, Göteborg och Lund. Erfarenheterna från filialverksamheten är enbart positiva, och man bör nu bygga ut till en mera regionaliserad verksamhet. Jag menar att det är hög tid att sätta skutan i sjön och ta sig an den här frågan. Vad säger då utskottet? I stort sett är utskottet helt ense med oss motionärer angående vikten av en mera regionaliserad mineraloch prospekteringsverksamhet. Näringsutskottet skriver i sitt betänkande att frågan är angelägen, och utskottet förutsätter att länsstyrelserna i sina anslagsframställningar kräver förstärkning av personal med geologisk kunskap. Utskottet säger vidare att det är angeläget med regionalt placerade befattningshavare med speciell arbetsuppgift att aktivt bevaka mineralförsörjningsfrågorna. Sedan säger man att olika organisatoriska lösningar är möjliga. Med andra ord: Vår motion har i princip bifallits. Ett riksdagens uttalande på denna punkt känns självfallet tillfredsställande. Vi får nu noggrant följa frågans fortsatta behandling. Herr talman! Jag vill inte föregripa den mineralpolitiska utredningens förslag. Men jag kan ändå inte undgå att ta tillfället i akt att redan nu framföra mina synpunkter. Jag förutsätter att utredningen framlägger konkreta förslag om en ökad regionaliserad utvinning av våra naturoch mineraltillgångar. I konsekvens därmed bör förslaget även inrymma regionalt placerade befattningshavare för utvinning av länens resurser. Förhoppningsvis kommer en successiv regional förstärkning av personal med geologisk kunskap att ske i vissa landsdelar. Då bör det vara naturligt att i första hand prioritera Värmlands län. Vi anser —- och med all rätt — att Värmlands län är något av en vit fläck på den geologiska kartan. I jämförelse med många andra län ligger vi mycket illa till. Jag kan nämna en rad län där man har en betydligt mera detaljerad berggrundskarta. Vi hoppas att SGU nu känner sitt ansvar och inom ramen för sina anslag ökar sina insatser i Värmlands län. I första hand bör grovkartering och därtill hörande intressanta specialundersökningar forceras. De intressanta legeringsmetaller och fyndigheter som påträffats inom Filipstadsområdet bör intensivt bearbetas och utvärderas. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet, men vi förutsätter att regeringen uppmärksammar frågan och på allt sätt stöder länet och ger SGU både resurser och direktiv för att snabbt öka prospekteringsoch mineralundersökningarna i vårt län och angränsande områden i Bergslagen. Utskottet säger slutligen att regeringen bör överväga frågan, och vi motionärer förväntar oss snara och konkreta förslag. Ärendet brådskar, och regeringen bör handla — och handla snabbt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande behandlar propositionen om mineralförsörjningen och i vissa delar propositionen om åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbottens län. Jag skall beröra de olika avsnitten i den ordning i vilken utskottet har behandlat dem. Beträffande mineralförsörjningen har det väckts fyra motioner som har till syfte att skapa bättre grundförutsättningar för gruvnäringen i olika delar av landet. I sin skrivning har utskottet pekat på det angelägna i att vi får en kartläggning av de mineraltillgångar vi har. Detta är också uttryckt i regeringens förslag. Först vill jag kommentera motionen 2028 angående berggrundskarteringen. Själva begreppet kartering omfattar den verksamhet som syftar till att ta fram och i form av kartor i reguljära serier tillhandahålla beslutsunderlag för samhället rörande nyttjandet av landskapet, berggrund, jordarter och grundvatten. I motionen 2028 föreslås att riksdagen skall uttala sig till förmån för en forcerad berggrundskartering. Motionärerna anför att nuvarande resurser innebär att omloppstiden för berggrundskartering i Sverige utgör ca 150 år mot ca 25 år i jämförbara länder. Utskottet anser att motionärerna har pekat på ett angeläget behov och att detta behöver åtgärdas. Det är viktigt att överväganden om prospekteringsinsatser kan grundas på ett tillförlitligt geologiskt kartmaterial. Av propositionen framgår emellertid att regeringens anslagsberäkning gjorts mot bakgrund bl.a. av att mineralpolitiska utredningen undersöker prospekteringens behov av bl.a. just berggrundskartor. Utredningen, vars förslag väntas under 1979, undersöker härvid även skilda organisatoriska och finansiella lösningar. Det finns mot denna bakgrund enligt utskottets uppfattning inte anledning för riksdagen att nu göra ett uttalande om berggrundskarteringen i särskild ordning. Motionen avstyrks sålunda. Jag har samma yrkande då det gäller motionen 1017, som är ungefär Nr 142 likalydande. Torsdagen den Förslaget om s.k. länsgeologer — det var närmast det Magnus Persson 10 maj 1979 talade om — innebär att dessa skulle knytas till länsstyrelserna. Utskottet instämmer i synpunkten att det behövs en förstärkt bevakning på länsplanet av mineralresursfrågorna. Flera länsstyrelser har också i sina anslagsframställningar fört fram önskemålet om en geologisk sakkunskap knuten till Beträffande detta säger utskottet att det är angeläget att det hos myndigheterna finns regionalt placerade befattningshavare med uppgift att aktivt bevaka olika aspekter av mineralförsörjningsfrågorna. Olika organisatoriska lösningar är härvid möjliga. Regeringen bör överväga dessa frågor mot bakgrund av de förslag som mineralpolitiska utredningen kan komma att lägga fram senare i år. Utskottet föreslår att riksdagen med anledning av motionerna 387 och 477 gör ett uttalande av denna innebörd. Med detta hoppas jag alltså att Magnus Persson är nöjd. Det andra avsnittet i betänkandet gäller prospekteringsverksamheten. Programmet Prospektering omfattar den verksamhet vid SGU som syftar till att finna exploateringsbara tillgångar av mineral, bergarter, jordarter och grundvatten. Programmet är indelat i sju delområden, däribland området för uran. Delprogrammet Uran består innevarande budgetår av dels uppdragsverksamhet som sker för Svensk Kärnbränsleförsörjning AB och räknas till en volym av ca 7 milj.kr., dels den verksamhet som direkt anslagsfinansieras till ett belopp av ca 12 milj.kr. detta år. I propositionen föreslås för det kommande budgetåret en mindre uppräkning av det statliga anslaget till 13,4 milj.kr. och uppdragsverksamheten beräknas till ett oförändrat belopp av ca 7 milj.kr. Sammantaget blir alltså det totala beloppet för SGU att bedriva verksamhet med ca 20 milj.kr. I motionen 1014 föreslås att anslaget till SGU för nästa år skall vara 26 milj.kr., och motionärerna hänvisar till att SGU:s anslagsframställning har upptagit det beloppet. Men här har nog motionärerna gjort en felläsning. SGU begär ca 19 milj.kr. till sin verksamhet, eftersom 7 milj.kr. skall finansieras genom uppdrag. Apk-motionen innebär alltså att regering och riksdag skulle anslå 7 milj.kr. mer än vad SGU har begärt, och det är knappast troligt att man skulle ha resurser att fullfölja det programmet. Utskottet har ansett den bedömning som regeringen gjort i sin proposition vara riktig, och därför yrkar jag avslag på motionen 1014 i den här delen. Jag tar nu upp punkten Statens gruvegendom. Utskottet pekar i sitt betänkande på att regeringens proposition medger ökade insatser inom den statliga gruvnäringen. Förslagen i propositionen föranleder ingen erinran från utskottets sida, och det var den skrivningen som Eivor Marklund reagerade mot. Då vill jag bara kort hänvisa till att regeringens medelsberäkning ansluter sig till vad nämnden för statens gruvegendom föreslagit på det här området. Och vi anser att den professionella bedömningen är rätt viktig att ta hänsyn till när man granskar de olika anslagsäskandena. Yrkandena i motionerna 546 och 1031 går också ut på att regeringen bör 85 lägga fram ett förslag om stöd till gruvhanteringen i allmänhet resp. stöd till gruvnäringen i Västerbottens län. Det är, vill utskottet framhålla, betydelsefullt att gruvindustrin får förbättrade verksamhetsmöjligheter. Utskottet säger också att regeringen därför bör redovisa ett gruvpolitiskt handlingsprogram för riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande av denna innebörd, och jag hoppas att Eivor Marklund är nöjd med det uttalandet. I detta sammanhang påpekar också utskottet att underlag för ett sådant program f. n. utarbetas på olika håll. Man har alltså viss grund att stå på. Vad den mineralpolitiska utredningen kommer att föreslå i det här stycket är naturligtvis också av grundläggande betydelse. Vidare försiggår visst utredningsarbete inom de fackliga organisationerna. I ett par motioner pekas på brister på det gruvrättsliga området. Utskottet anser också att den nuvarande lagstiftningen i många stycken är svårtolkad och bristfällig. Särskilt viktiga är de problem som kan vara förknippade med tillståndsgivning i samband med undersökning av alunskiffer, eftersom denna skiffer innehåller olika mineral som kan göra det nödvändigt att tillämpa både gruvlagens bestämmelser om inmutning och minerallagens bestämmelser om undersökningskoncession. Här har utskottet gjort ett klart uttalande om att en översyn bör komma till stånd snarast möjligt. Slutligen, herr talman, skall jag kort kommentera de motioner som föreslår särskilda åtgärder i Jokkmokks kommun inom gruvnäringen. Utskottet konstaterar att propositionen föreslår åtgärder på prospekteringsområdet, och även i övrigt, som är mycket långtgående och att motionärernas synpunkter i stort sett är tillgodosedda. Alf Lövenborg har i sitt anförande pekat på några objekt som också finns omnämnda motionsvis — jag tänker på förslagen beträffande Jokkmokks kommun och särskilt Norvijaur. Men inom ramen för de förslag som finns i propositionen och som utskottet anslutit sig till finns det möjligheter att vidta de aktuella åtgärderna. Utskottet yrkar därför avslag på de motioner som avser prospektering i Jokkmokks kommun. Herr talman! Jag yrkar sammanfattningsvis bifall till utskottets förslag och avslag på de aktuella motionerna enligt utskottets betänkande.
Herr talman! Jag har ingen anledning att gå in i någon längre diskussion med Rune Ångström. Han har betonat det som också sägs i utskottsskrivningen, att det finns intressanta synpunkter i vår motion. Han har också betonat vikten av ett gruvpolitiskt program och att det blir förändringar i gruvlagen. Allt det är bra. Men däremot är det väl inte bra att utskottet inte — och nu inte heller Rune Ångström — tycker att riksdagen behöver uttala sig för utökade prospekteringsinsatser. Rune Ångström hade visserligen en motivering till det, och det är ju alltid något. Men jag vill nog säga att riksdagen mycket väl kan besluta om särskilda insatser. Enligt min mening finns det anledning till detta. Jag vidhåller därför mitt yrkande liksom yrkandetomen Nr 142

Herr talman! Ett bifall till vår motion skulle innebära att SGU skulle få 7 Mineralförsörjning milj.kr. mer än SGU har begärt, konstaterar Rune Ångström. Det är riktigt. — 7. mm. ; Jag är emellertid övertygad om att pengarna behövs, eftersom det finns så oerhört mycket att göra på det här området, bl.a. i Norrbotten. Sedan kommenterade Rune Ångström mycket knapphändigt våra motioner om en plan för industriell satsning i Jokkmokk. Det finns inom ramen för det här beslutet, säger Rune Ångström, möjligheter att exploatera de stora kalkoch marmorfyndigheterna i Norvijaur. Möjligen ligger det till på det sättet, men jag är övertygad om att det behövs en klar beställning, ett konkret beslut i riksdagen, för att det skall hända någonting. Det finns redan utredningar. Man vet vad som finns i Norvijaur, och kommunen ropar efter sysselsättning. Vi vet ju hur det står till i Jokkmokks kommun. Det är en av de kommuner som har levererat mest pengar till den svenska statskassan, men samtidigt är det en kommun som nu ligger verkligt illa till. Här rör det sig om underlåtenhetssynder som man inte kan skylla på den folkpartistiska regeringen. Det borde ha vidtagits konkreta åtgärder långt tidigare. Vi har dock pekat på några projekt som man mycket snart skulle kunna påbörja. Det ena gäller Norvijaur, som jag redan har berört. Här skulle det kunna bli åtskilliga arbetstillfällen. Det andra handlar om uppförandet av ett aluminiumverk i Jokkmokk. Redan 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens industriverk att utreda marknaden på längre sikt för aluminiumprodukter och behovet av inhemsk kapacitet. Man kom fram till att behovet växer och att den inhemska produktionskapaciteten måste ökas. Då kom man också in på frågan om förläggningen av ett aluminiumverk till Jokkmokks kommun. Man sade att de samhällsekonomiska skälen för lokalisering till ifrågavarande kommun måste betraktas som starka, men man ansåg att projektet skulle bli så dyrt att en ökning av importen av aluminium vore att föredra. Vi vill mycket starkt i frågasätta denna slutsats. Det finns mycket starka skäl för en sådan lokalisering. Vattenfallsarbetena går mot sitt slut, folk måste sysselsättas, och kommunen måste få någonting, om den inte skall råka ut för en fullständig katastrof. Skapas ingen ny sysselsättning i Jokkmokks kommun, måste man räkna med att utgifterna för arbetslöshetsersättning och den kapitalförstöring som kommer att äga rum blir mycket stora. Man kan fråga sig vad det kostar samhället att flytta folk osv. Vi menar att man även här måste göra en samhällsekonomisk kalkyl. Då är jag övertygad om att man kommer till slutsatsen att det är samhällsekonomiskt lönsamt.

Herr talman! Jag vill bara göra några korta kommentarer. Till Alf Lövenborg vill jag säga att utskottet har sig väl bekant de svårigheter som finns i Jokkmokks kommun. Vi har därför på den här punkten granskat propositionen mycket noga. De åtgärder som kan vidtas inom propositionens ram anser vi vara en mycket god början. Därför har vi inte funnit anledning att ändra på propositionens förslag. I detta sammanhang vill jag också framhålla att det är en fråga om hur stora de disponibla resurserna är, t.ex. för prospekteringsverksamhet. Även om man då prioriterar de områden som är särskilt illa utsatta ur sysselsättningssynpunkt, är ändå den insats man gör och kommer att göra i Jokkmokks kommun en maximal ansträngning.

Jag skulle tro att det beror på en felläsning när ni anför att ni anslutit er till SGU:s anslagsäskande. Jag tror att varken Eivor Marklund eller jag har möjlighet att själv göra bedömningarna av vad som är den rätta nivån i detta sammanhang. Nämnden för statens gruvegendom har lagt fram ett anslagsäskande som ligger på den nivå som regeringen sedan har stannat för. Det förslaget har också utskottet efter noggranna förberedelser och föredragningar anslutit sig till. Det finns således enligt min uppfattning mycket starka skäl för vad utskottet föreslagit.

Herr talman! Man kan alltid tvista om vilket antal miljoner som är det rätta för att det verkligen skall börja hända någonting, bl.a. i Jokkmokks kommun. Utskottet har sig väl bekant vilka svårigheter kommunen har, säger Rune Ångström. Men det räcker inte. Det måste hända någonting — och av mycket radikal natur. Det är också en resursfråga, säger han. Jag tycker att det inte får vara en resursfråga när det handlar om Jokkmokks kommun. Därifrån har man hämtat väldigt mycket under årens lopp. Det är en kommun som är synnerligen misshandlad och som befinner sig i en kris som bara kan lösas genom mycket snabba och radikala åtgärder. Vi har därför föreslagit att man skall lägga fram en sysselsättningsplan som har den enda tolerabla målsättningen, nämligen full sysselsättning. Den planen får kosta 10 miljarder kronor att genomföra om så skulle vara. Det är ändå en liten återbäring, när vi tänker på alla de rikedomar som man under årens lopp har sugit ut från den här kommunen. Det får inte finnas någon annan tolerabel målsättning, varken för Jokkmokk eller någon annan kommun, än att skapa full sysselsättning. I Sverige talar vi mycket om de mänskliga rättigheterna och riktar anklagande blickar mot andra länder. I Jokkmokks kommun är arbetslöshe Nr 142 ten stor. Jag vill påstå att man där, liksom på andra håll, varje dag bryter mot Torsdagen den reglerna om de mänskliga rättigheterna — så länge man inte klarar att skapa — 10 maj 1979 arbete åt människor, att garantera full sysselsättning och trygghet.

Herr talman! I detta mitt tredje ärende för dagen, näringsutskottets betänkande 1978/79:42, skall jag uppehålla mig vid två punkter i våra motioner. När jag 1968 tog plats här i riksdagen var ämnet för mitt s.k. jungfrutal gruvbrytningen just i Kaunisvaara. Sedan dess har denna fråga återkommit med jämna mellanrum. Av utskottets svar till vår motion att döma kommer det också efter dagens övningar att finnas skäl att föra upp frågan för vidare behandling i riksdagen. Utskottet anför att förutsättningarna för detta projekt har stötts och blötts under hela 1970-talet. Länge var det ju så att beslut ej kunde tas därför att det saknades underlag för ett riktigt beslut. Nämnden för statens gruvegendom lade 1977 fram en redovisning till riksdagen, som då följde nämndens rekommendation och inte fann anledning att besluta om att inleda gruvbrytning i Kaunisvaara. Nämnden garderade sig dock för den kritik som skulle komma på nämndens förslag och på riksdagens beslut. Den meddelade att vissa kompletterande utredningar skulle göras, bl.a. rörande transportsättet för sligen. Och så har som sagt den här frågan behandlats i riksdagen under årens lopp. Det är därför inte utan en känsla av vemod som man möter frågan, men jag är optimist, och jag hoppas att ett beslut om gruvbrytning i Kaunisvaara en dag skall bli verklighet, även om det inte sker i dag. Som så många gånger förut görs det gällande att det inte finns förutsättningar för gruvbrytning i Kaunisvaara. Därför föreslår utskottet — ja, naturligtvis — kompletterande utredningsarbeten. Därigenom underlättas möjligheterna att i en framtid snabbt komma i gång med projektet, om det skulle visa sig ekonomiskt försvarbart. Vi har tydligen olika kulramar när vi räknar på en gruvbrytning i Kaunisvaara. Vpk utgår från samhällsekonomiska beräkningar och anser därför att det visst finns grund för en ekonomiskt försvarbar brytning i Kaunisvaara. Därför vill jag här yrka bifall till motionen 1978/79:2028 i den delen. Den andra fråga jag vill uppehålla mig vid är också den en gammal bekant. Jag tänker då på LKAB:s ledning och placeringen av huvudkontoret. Vårt parti och många, många andra — inte minst de fackliga organisationerna — har funnit skäl att kritisera LKAB-ledningen. Vi menar att denna ledning underlåtit att vidta olika åtgärder och att den därmed har brustit i ambitionerna att utveckla företaget till gagn för Norrbotten. Vi har därför också föreslagit riksdagen att besluta om utvecklingslinjer utifrån Norrbottens långsiktiga intressen. Vi har också föreslagit riksdagen att besluta om åtgärder för att trygga en demokratisk insyn i och kontroll av mineralprospektering. Vidare har vi föreslagit att LKAB:s ledning får en annan sammansättning. Vi menar att det vore bra för både Norrbotten som helhet och LKAB om Norrbottens fackliga och politiska intressen ges ett avgörande inflytande i LKAB-ledningen. Utskottet säger i sitt betänkande: ”Utskottet finner motionärernas svepande kritik överdriven och avstyrker motionen.” Vår kritik är alltså svepande, och den är överdriven. Men tydligen finns det ändå skäl för en viss kritik. Jag vill därför fråga Ingvar Svanberg, som står på talarlistan som utskottets talesman, var gränsen då går för en befogad kritik. Vilken kritik menar t.ex. utskottet är befogad gentemot LKAB ledningen, och vilka slutsatser drar utskottet i så fall av den kritiken? Men jag skall inte onödigtvis söka strid med utskottet om detta— det viktigaste är ändå att Norrbottens fackliga och politiska intressen ges ett ökat inflytande i LKAB-ledningen. Men det kravet förbigår utskottet utan kommentar. Jag vill därför fråga utskottet vilken dess mening är om vårt förslag att förändra LKAB ledningens sammansättning på så sätt att de fackliga och politiska intressena får ett avgörande inflytande över LKAB-ledningen. Vi har i motionen också tagit upp frågan om koncernledningens placering. I dag finns den i Stockholm. De fackliga organisationerna har förklarat att de ser med missnöje på denna ordning. De vill att koncernledningen skall finnas placerad i malmfälten, dels för att facket då har närmare till ledningen för de nödvändiga direkta kontakterna mellan fackförening och LKAB-ledning, dels också för att denna kapacitet skall ligga i direkt anslutning till anläggningarna i malmfälten. Utskottet hänvisar till en pågående utredning om koncernkontorets roll, verksamhet och lokalisering. Enligt uppgift utförs denna utredning av en utomstående konsult, och de fackliga organisationerna får information om detta utredande genom de arbetstagarrepresentanter som finns i företagets styrelse. Det må vara hur det vill med detta. LKAB-ledningen har många gånger om förverkat sitt förtroende bland norrbottningarna, och dessutom grundas LKAB-ledningens utredning på strikt företagsekonomiska beräkningar. Därför kan man redan i förväg med stor säkerhet anta att utredningen kommer att visa det riktiga och nödvändiga i att koncernledningen finns i Stockholm. Vpk menar att riksdagen bör besluta att ge LKAB-ledningen en ny sammansättning och uttala att LKAB:s koncernledning bör lokaliseras till malmfälten. Om riksdagen inte beslutar om detta kommer det inte att bli verklighet, därför att LKAB-ledningen tror sig veta själv vad som är bäst för LKAB och för Norrbotten. Men LKAB-ledningen har som sagt allt som oftast kommit på kant med oss norrbottningar. Den har ofta uppträtt provokativt och alltid hävdat de företagsekonomiska intressena före och över Norrbottens direkta intressen. Indirekt ger ju också utskottet oss rätt, men det räcker inte långt mot LKAB-ledningen. Om utskottet inte vill stödja vår motion kunde man åtminstone själv tagit upp problemen med ledningen och föreslagit riksdagen olika åtgärder för att klara ut svårigheterna. Men eftersom utskottet inte vill göra ens detta, återstår inget annat än att de i kammaren som delar vår kritik röstar för vår motion. Det finns ytterligare några yrkanden i näringsutskottets betänkande nr 42. Men då dessa har hänskjutits till arbetsmarknadsutskottet, får den debatten anstå till dess att arbetsmarknadsutskottets betänkande föreläggs riksdagen för beslut. Jag vill ändå i detta sammanhang framhålla nödvändigheten av en utvecklingsplan också för LKAB. Regeringen skriver i propositionen att huvuduppgiften måste vara att bredda Norrbottens industriella struktur. Ändå innehåller propositionen just inga åtgärder för att påskynda och befrämja en sådan utveckling. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs insatser från samhällets sida. De privatkapitalistiska intressena är ointresserade av Norrbotten och måste lockas med generösa bidrag och subventioner för att etablera sig i länet. Därför måste huvuddelen av samhällets satsningar vara egna satsningar för att bryta Norrbottens nuvarande industristruktur. Det måste också göras vissa satsningar för att tvinga även andra än statliga företag till Norrbotten, och då kan det också behövas vissa ekonomiska insatser. Men de stora satsningarna måste vara de som samhället gör för egna industrier. Enligt min mening förutsätter en framgång för en sådan satsning och utveckling nära nog att ledningen för LKAB ersätts. Låt mig, herr talman, avsluta med att yrka bifall till de i betänkandet upptagna vpk-motionerna, sånär som på motionen 2188, yrkandet 2.

Herr talman! Vi behandlar här ett betänkande som innehåller många motioner och en rad yrkanden som alla berör sysselsättningen, främst i malmfälten. Det är inte möjligt att på den knappt utmätta tiden utveckla en alltför omständlig argumentering för varje yrkande, men jag skall ändå inte vara så knapphändig som utskottet när det gäller så här viktiga frågor. Arbetarpartiet kommunisterna vill för det första att LKAB skall tillföras en miljard kronor för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Det avstyrks av utskottet, bl.a. därför att motionen inte innehåller någon närmare motivering till det föreslagna beloppet, som det heter. Jag tycker att det var ett märkligt konstaterande. Visserligen har jag inte öronmärkt varje krona av den föreslagna miljarden. Jag vet heller inte hur långt den räcker, men nog trodde jag att vi tillräckligt tydligt hade anvisat hur pengarna skulle kunna användas. Vi har i en rad motioner framfört olika angelägna projekt som borde igångsättas för att klara malmfälten undan en hotande sysselsättningskris. Använd miljarden för att inleda en sysselsättningsplanering, som inte bara tar sikte på att klara den nuvarande arbetsstyrkan från avskedanden utan också innebär sysselsättningsökning och ökad trygghet! Från den synpunkten är regeringens förslag otillräckligt. I motionen 386 har vi utvecklat vad som i första hand bör göras. Det är synpunkter som är hämtade från dem som borde begripa saken bäst, de arbetande och deras fackliga organisationer. Vi framhåller bl.a. att LKAB måste beviljas medel för omfattande reinvesteringar i gruvorna, där det på många håll är nödvändigt med en teknisk förnyelse. Vi tar upp frågan om investeringar på miljöområdet, bl.a. när det gäller den nuvarande dieseldriften som fortfarande är ett gissel och en plåga för gruvarbetarna. Vi anser att den så långt det är möjligt borde bytas ut mot eldrift. Det skapar sysselsättning, och det vore en radikal insats för att förbättra miljön; renare luft i stället för den giftcocktail som gruvarbetarna under jord nu tvingas tömma varje dag. Vi föreslår att man öppnar en ny huvudnivå i Malmberget och att man sätter i gång med det jobbet i full skala. Det kräver stora investeringar och mycken arbetskraft. Med det arbetsmarknadsläge vi har borde det vara lämpligt att göra detta nu, i medvetande om att det måste ske för att möta framtidens krav. Arbetarpartiet kommunisterna föreslår också att planerna på byggandet av ett apatitreningsverk för framställning av apatitslig och ett fosforsyreverk plockas fram, dammas av och sätts i verket. Vi har i ett par motioner påvisat vilka väldiga resurser som kan utvinnas ur avfallsmängderna vid gruvorna. Där finns såväl värdefulla jordartsmetaller som råvara för apatitslig och fosforsyra. Allt detta har diskuterats länge, men det har inte blivit av. Vi föreslår också att LKAB kopplas in på byggandet av ett kraftvärmeverk som skall kunna utnyttja både torv och flis. Det skulle kunna ge värme åt stora delar av Gällivare och Malmberget och sysselsättning även på landsbygden. Vi tar vidare i motionen upp exploateringen av den s.k. viscariamalmen och grafittillgångarna i närheten av Vittangi, som är ganska väl klarlagda. Så kom inte och säg att det inte finns motiveringar för den föreslagna miljarden, som främst skulle kunna användas som start för framtidsanpassade projekt! När det gäller våra två motioner, nr 2172 och 386, säger utskottet att de innehåller diverse yrkanden av innebörd att riksdagen skall uttala sig för en snabb igångsättning av diverse projekt med anknytning till LKAB. Om det skall bli så eller ej får ankomma på företagets styrelse och LKAB. ”Motionärerna har inte övertygat utskottet om att sådant underlag bör införskaffas”, heter det i utskottsbetänkandet. Så går det alltså till. I from tro och förtröstan på LKAB:s och Statsföretags goda vilja att utveckla näringslivet i malmfälten skall man sätta sig ner och vänta. Och så har det varit hittills. Alla krav på att LKAB måste öka förädlingen och bredda verksamheten till andra områden för att öka tryggheten och sysselsättningen har avslagits av riksdagen och bollats över till LKAB, som har fortsatt som förut. Vi har tagit upp en rad projekt, de flesta knutna till gruvnäringen. Men klart är att ännu viktigare för framtiden är att regeringen, Statsföretag AB och LKAB samverkar om en industrialiseringsplan för att skapa industrier i malmfälten utöver gruvnäringen. Man har nämligen hamnat i en livsfarlig situation. Två av Norrbottens stora kommuner är ekonomiskt och sysselsättningsmässigt beroende av gruvdriften. Vi har under de gångna två åren sett hur oerhört farligt detta är, när malmkonjunkturen sviktar och gruvbrytningen skärs ner. Då ser det ut som om allting rasar, och naturligtvis blir det så när hela kommuners ekonomi och sysselsättning vilar på en enda stor näringsgren. Så kan man inte ha det i framtiden. Det måste också sägas att det inte räcker med att behålla nuvarande sysselsättningsnivå. Det måste skapas flera tusen nya jobb för att ge de arbetslösa sysselsättning och för att nå målsättningen att alla som vill arbeta också skall kunna garanteras ett arbete. Arbetarpartiet kommunisterna föreslår att riksdagen hos regeringen begär att förslag läggs fram för gruvbrytning i Kaunisvaara. Detta sammanfaller med ett tidigare framställt förslag. Dessutom föreslår vi att man som förberedelse sätter i gång med järnvägsbygget. Det hänger samman med vad vi har sagt tidigare, att järnmalmsbrytningen måste breddas och inte enbart koncentreras till Kiruna och Gällivare. Det är ett yrkande som också har ett klart samband med vårt viktigaste Norrbottenskrav, nämligen återupptagande av projektet Stålverk 80. Det var nämligen meningen att en stor del av malmbehovet skulle tas från Kaunisvaara, Sveriges största kända outnyttjade järnmalmsfyndighet — utredd i årtionden, samtidigt med att den kommun där järnmalmen ligger håller på att dö. Vi anser att man som en inledning redan nu skall börja med järnvägsbygget för att arbetslösa skall få jobb. Vårt förslag på denna punkt avstyrks med motiveringen att nya utredningar måste göras. Efter 30 års utredande skall man fortsätta. Så ger alltså järnmalmen i Kaunisvaara permanent arbete år en massa utredare men inte åt pajalaborna. Vi har vidare i ett motionsyrkande tagit upp frågan om malmförsäljningen och om åtgärder i syfte att öka handeln med de socialistiska länderna. Utskottet tycker att det är onödigt att uttala sig i den riktningen och pekar på att det som skall göras redan är gjort. Som stöd för detta hänvisar man till en interpellationsdebatt i februari 1978. Jag deltog i den debatten, och jag blev verkligen inte övertygad. På polskt håll har man sagt att Sverige visat mycket dålig aktivitet när det gäller att sälja exempelvis malm till Polen, som är stor förbrukare — där finns ju ingen stålkris. Från po.sk sida har man inte ändrat detta omdöme — det har jag tagit reda på. Jag är övertygad om att en genomgång med samtliga socialistiska länder skulle ge oss en katalog över missade chanser till ökad handel. Jag vill alltså hävda att riksdagen har anledning att göra ett uttalande i enlighet med motionen. Slutligen vill jag säga att krisen i malmfälten är en strukturkris som kunde ha bemästrats, om man i tid vidtagit åtgärder för att bredda sysselsättningsbasen. Det har icke gjorts. De fria marknadskrafterna har tyvärr också styrt det statliga bolagets aktivitet. Man har satsat på det som varit lönsamt för stunden men inte vidtagit åtgärder för att möta framtidens krav och bekymmer. Under årens lopp har pengar från LKAB strömmat in i statskassan. Man har tagit emot pengarna och investerat dem i det svenska folkhushållet. Nu måste samhället också ta ett grundläggande ansvar för utvecklingen i malmfälten, dvs. vidta åtgärder för att utveckla näringslivet och trygga framtiden för människor och kommuner. Det är ett krav som de kan ställa med all moralisk rätt.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar skulle kunna ge anledning till långa utläggningar och många uttalanden. Jag skall inte göra några sådana. Vad vi här diskuterar är två stora frågor. Den första är: Vilka åtgärder kan man vidta för att klara den akuta sysselsättningssituationen i Malmfälten? Den andra och mera väsentliga är: Hur skall man garantera en utveckling framöver som på nytt gör LKAB till ett lönsamt och expansivt företag, som kan erbjuda säker sysselsättning framöver? — Detta är de två stora frågorna. Jag skall inte bemöta alla dem som talat om att man måste ha några miljoner ytterligare till beredskapsarbeten för att klara anställningarna. Vi har inte lagt ned stor möda på dem — är det någonting som den här regeringen klarar, så är det att ersätta fasta jobb med beredskapsarbeten. I en motion sägs att man måste ha 35 miljoner till för att klara sysselsättningen för de nu anställda. Det är en felräkning. Motionärerna har inte räknat med det reservationsanslag som finns. Låt mig sedan ta upp några av de mera långtsyftande åtgärderna. Det här är en bit av ett större komplex. Vi har tidigare behandlat en framställning om att ge 1,1 miljarder till LKAB för att trygga dess existens under tre år, så att företaget skulle kunna göra en långsiktigare planering och inte bara leva för stunden. Vi har i det sammanhanget också utlovat bidrag till att bygga om och bygga ut ett kulsinterverk i Kiruna, vi har uppdragit åt regeringen att genom SJ utreda en ombyggnad av hela malmbanan, osv. Det pågår alltså ett arbete som gäller vad som skall hända framöver. Vi är intresserade av att LKAB först och främst stabiliseras och sedan utvecklas. I det här betänkandet berörs flera intressanta ting, låt vara att de är små. Här talas om en forskningsuppbyggnad som blir av betydelse för LKAB. Det gäller ett mineraltekniskt utvecklingscentrum i Luleå. Här talas vidare om en provgruva i Kiruna och om ett apatitoch fosforsyreverk i Malmberget, som föreslagits i motioner. Vi är intresserade av detta, men hittillsvarande utredningar har visat att ett sådant verk inte är lönsamt, säger bolaget. Det är möjligt att detta inte är lönsamt i sig, men det är möjligt att det blir lönsamt om man lägger ihop det med andra ting, t.ex. för att skapa en konstgödselindustri. Utskottet menar att bolaget skall följa upp detta. Samma sak gäller utvecklingen i Aitik, som vi talade om tidigare. Det är väl ingen stor sak, men om det visar sig att man kan ta till vara gamla rester, om jag så får säga, vid dessa stationer, så kan detta vara av viss betydelse för LKAB och andra gruvbolag. Allt detta är på gång. En del av det kommer att ske med beredskapsmedel, annat kommer att ske genom att man helt enkelt ger LKAB pengar till det. Alf Lövenborg är förbittrad på oss för att vi inte har anslagit 1 miljard till LKAB. Jag är ledsen att det råkade bli mellan 2 och 3 miljarder i stället, men det får han väl finna sig i. Alf Lövenborg pekade på en hel del ting som måste ske, och det är i och för sig riktigt. Han talade om forskningen, och han talade om viscaria. Det är ju något som man redan håller på och sätter i gång. Mer än så kan man inte göra. Däremot skall jag hålla med honom om att vi på lång sikt måste göra mera här uppe. Men snälla Alf Lövenborg, världen slutar inte med behandlingen av detta utskottsbetänkande. Vi arbetar i näringsutskottet med en stor industriproposition, som behandlar frågan om vilken industripolitik vi skall ha framöver. Jag håller med Alf Lövenborg om att det vid dessa malmorter borde finnas även annan sysselsättning än bara gruvbrytning, men låt oss ta upp den saken en annan gång. Man kan väl inte bunta ihop allting i just detta sammanhang. Det talas om att man vill göra så förfärligt mycket för LKAB. Ja, jag är med på detta, men låt oss då göra det på ett vettigt sätt. Vi har försökt göra allt vad vikan. Att vi inte har haft hjälp av regeringen är en annan sak. Den vill inte ge mer pengar än 700 milj.kr. till LKAB. Både Eivor Marklund och Alf Lövenborg tog upp Kaunisvaara. Det är riktigt att vissa kompletterande utredningar skall göras, men nog vet ni båda två att LKABf. n. inte arbetar i sina gamla gruvor med full kapacitet. Man kan inte sälja malmen. Att just i det ögonblicket stärka Kaunisvaara kanske inte är det allra bästa. Eivor Marklund säger att hon är optimist. Hon tror på Kaunisvaara. Ja, fortsätt med det, Eivor Marklund. Det är nog vettigt, men begär inte att brytningen skall starta just i dag. Eivor Marklund ställde några direkta frågor till mig. Får man inte säga någonting ont om LKAB-ledningen? Får man ii.te diskutera den? Tja, visst får man diskutera LKAB-ledningen, men vi här i riksdagen brukar inte diskutera underställda verk och myndigheter på det sättet. Ansvarig är regeringen. Angrip industriministern om LKAB inte sköter sig, så får han gå på LKAB:s styrelse. Det är så det skall gå till. Vidare frågade Eivor Marklund: Var går gränsen mellan befogad och obefogad kritik? Det är inte fråga om befogad eller obefogad kritik utan var den sker. Riksdagen skall väl inte uttala sig om tjänstereglementet för enskilda befattningshavare, t.ex. verkställande direktörer, utan det är regeringens sak att syssla med detta. Är det inte bra, angrip då här i riksdagen industriministern, som är ansvarig. Sedan är det fackets sak att på platsen ta upp diskussioner. Jag kan naturligtvis hålla med om att mycket kunde ha varit bättre när det gäller LKAB. Låt mig sedan säga några få ord om LKAB:s huvudkontor. Det pågår ingen utredning nu. Men näringsutskottet tog upp denna fråga 1971, just som man höll på med en omorganisation. Utskottet ville då göra någonting åt det hela. LKAB förklarade: Vi kommer att flytta till Norrbotten. Allt som har med brytning och transport av malm att göra, allt utom försäljningen, skall ligga i Norrbotten. Inte en enda man skall finnas i Stockholm som inte har med försäljningen att göra. Utskottet påpekar — det bör Eivor Marklund, som ändå brukar hålla sig till fakta, notera — att utskottet, som anser att LKAB:s ansträngningar bör inriktas på att främja företagets utveckling i Norrbotten, inte finner någon anledning att göra ändringar härvidlag. LKAB har uttalat sig något kufiskt. LKAB säger att företaget måste utveckla sig på annat håll för att kunna fortsätta i Norrbotten. Utskottet pekar på att det är i Norrbotten som företaget bör utvecklas. Jag har inte möjlighet att nu ta upp alla detaljer i denna sak. Men frågan om LKAB:s huvudkontor är egentligen en fråga för regeringen, som skall kontrollera att företaget fullföljer riksdagens beslut. Det gör det inte f. n. just när det gäller huvudkontoret. Jag håller med om att vi skall handla med Öststaterna. Vi skall också handla med u-länderna, och vi skall handla med alla länder. Men gör det inte så rasande enkelt som att påstå att det bara är fråga om ovilja mot att handla med socialistiska stater, om en sådan handel inte kommer till stånd. Man måste ju kunna göra vettiga affärer med dem. Ni vet båda två liksom alla andra i riksdagen att det till stor del är en fråga om kapital, om handelskrediter och pengar som vi inte disponerar i oändlig massa. Men en utbyggnad sker undan för undan. Handeln ökar, och jag hoppas att den ökar mycket snabbt. Men säg inte att det är så enkelt att man bara beslutar att vi skall handla mer och så handlar vi plötsligt mer. Handeln med Polen bygger också på hur mycket polackerna skall ha betalt för sina varor, när de byts mot vår malm. Låt mig till slut konstatera att vad vi diskuterar i dag är bara en liten bit av ett mycket stort problem. Här talar Alf Lövenborg med glöd och emfas om Jokkmokk. Okay, det är riktigt. Det kan jag också göra. Jokkmokk befinner sig i en situation där jag anser att samhället har ett alldeles särskilt ansvar. Men vi kommer att diskutera den här saken om en vecka, Alf Lövenborg. Kom igen då! Vi kommer nämligen med ett industripolitiskt betänkande, och vi kommer med ett energipolitiskt betänkande där frågor omkring Jokkmokk tas upp. Världen slutar inte i kväll, och Norrbottens bekymmer gör inte det. Låt oss återkomma till dem i nästa vecka, men gör det då på det sättet att ni säger: Det vi tar i dag är en liten liten bit av det hela. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall inte ta någon lång debatt med Ingvar Svanberg, dels med hänsyn till tiden och kammarens planering, dels därför att vi torde vara överens i väldigt många frågor. Jag vill bara göra honom uppmärksam på att jag har talat för en miljard utöver det belopp utskottet föreslår. Ingvar Svanberg säger att man kan inte börja med Kaunisvaara i det rådande läget. Vi menar att man bör börja med Kaunisvaara nu, framför allt börja med att ordna transportfrågan, därför att ett järnvägsbygge skulle ge mycket jobb. Dessutom bör man öppna Kaunisvaara därför att det är angeläget att bredda gruvbrytningen i Norrbotten och därför att det finns skäl att tro på en bättre framtid. Vad beträffar handeln med de socialistiska länderna vill jag nog säga till Ingvar Svanberg att det finns en gammal bindning i viss riktning för Sveriges handel. Det är den som måste brytas genom bestämda och målinriktade åtgärder. Historien visar hur det har gått till när det har skapats politiska och andra hinder som måste övervinnas. Sveriges handel med de socialistiska länderna är ännu så liten att var och en förstår att något måste göras. Görs det någonting, så är det till nytta också för svensk arbetarklass, därför att det skapar nya jobb. Detta skulle kunna bli fallet inte minst när det gäller LKAB. Sedan tycker jag att Ingvar Svanberg är väldigt tålmodig. Vänta och se, säger han, världen slutar inte i dag, osv. Det är naturligtvis riktigt, men i Norrbotten har man verkligen väntat och sett. Kom igen, Alf Lövenborg, säger Ingvar Svanberg också. Det skall jag naturligtvis göra.
Herr talman! Vår del av landet är visserligen nu inne i en årstid när vi har dagsljus så gott som dygnet runt, men vi skall väl ändå inte fortsätta denna Norrbottensdag så länge till. Jag vill bara säga några ord med anledning av vad Ingvar Svanberg yttrade om LKAB och att man kanske ändå inte i riksdagen skulle peka ut på vilket sätt företaget inte sköter sig så bra. Ingvar Svanberg anser att jag bör vända mig till industriministern. Jo visst, men nog har väl vi som är valda från Norrbottens län anledning att tala om när vi tycker att någonting är tokigt och att också riksdagen som företrädare för arbetsgivaren borde se till att få en ändring till stånd. Ingvar Svanberg pekar själv på att LKAB har avgivit ett, som han sade, kufiskt yttrande till dagens ärende. Det är en sak som jag tycker är märklig, och jag skulle kunna ge rader av andra exempel. Vi är här för att bryta malm, sade man en gång cyniskt, inte för att ta ansvaret för samhällena där malmen bryts. Ett annat exempel: Det tog 43 dagar för dåvarande direktören i LKAB att hitta upp till malmfälten när gruvarbetarna vid årsskiftet 1969-1970 gick ut i sin stora strejk, den som till inte så liten del hade föranletts just av svårigheterna att få ledningen att lyssna till arbetarnas berättigade krav. Jag har sagt att jag inte vill ha någon onödig strid, men jag vill veta om Ingvar Svanberg ändå inte tycker att det vore bra om Norrbottens fackliga och politiska intressen gavs ökat inflytande i LKAB-ledningen. Åtminstone det kan jag väl få svar på.
Herr talman! Jag vill bara säga till Eivor Marklund att jag är intresserad av att den fackliga rörelsen får ett mycket större inflytande i samtliga företag i det här landet, inkl. LKAB.

Herr talman! Riksdagen skall nu debattera och besluta om det tredje budgetåret av de fem som omfattas av 1977 års försvarsbeslut. Det finns anledning att återkomma till den allmänna bedömning av Sveriges säkerhetspolitik och försvarspolitik som i detta sammanhang gjordes av riksdagen och erinra om att denna allmänna bedömning gjordes under bred enighet. Regeringen och försvarsutskottet har kunnat konstatera att utvecklingen efter försvarsbeslutet inte motiverar någon förändring av denna grundläggande syn. : Utvecklingen under det gångna året har präglats av oro på många håll i världen men också av en stabilitetsbevarande förmåga hos det internationella systemet. Fredsuppgörelsen mellan Israel och Egypten innebär en betydel sefull händelse i denna permanenta krishärd. Vi hoppas att uppgörelsen skall visa sig vara ett steg på vägen mot en mera omfattande fredsuppgörelse. I Fjärran Östern innebar de aktiva krigshandlingarna mellan Vietnam och Kina ytterligare lidanden för denna krigshärjade del av världen. Utvecklingen av konflikten kunde dock hållas på en kontrollerad nivå. Händelseutvecklingen i Afrika inger oro. Det förefaller inte nu sannolikt med en snabb och fredlig utveckling mot självständighet och majoritetsstyre vare sig i Rhodesia eller i Namibia. Det är ännu för tidigt att med bestämdhet uttala sig om de mera långsiktiga konsekvenserna av omvälvningen i Iran. Vårt eget och västvärldens beroende av denna del av världen för vår oljeförsörjning gör givetvis att vi har den största anledning att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Utvecklingen av relationerna mellan supermakterna kan sägas gå i riktning mot minskad bipolaritet. Det amerikanska fullständiga erkännandet av Kina och det träffade samarbetsavtalet mellan Kina och Japan utgör exempel på denna tendens. Samtidigt som de sovjetisk-amerikanska relationerna inte varit utan irritationsmoment kvarstår ändå på båda sidor den grundläggande viljan att fullfölja avspänningspolitiken. Strävandena efter nedrustning och rustningskontroll har inte medfört någon förändring av det allmänna rustningsläget i världen. Samtidigt innebär det SALT II-avtal som förefaller komma att träffas inom en relativt kort framtid ett betydelsefullt fortsatt steg mot en internationell rustningsreglering och ett bevis på att supermakterna är beslutna att fullfölja avspänningspolitiken. SALT II innebär visserligen inte någon väsentlig nedrustning på de interkontinentala terrorvapnens område. Själva existensen av ett sådant avtal är dock ett positivt inslag i den internationella rustningsbilden. Vissa begränsade framsteg förefaller också ha gjorts i de pågående förhandlingarna i Wien om styrkereduktioner i Europa, Mutual Balanced Force Reductionförhandlingarna. Även i övrigt har under det gångna året inte saknats initiativ på nedrustningsområdet. Det finns anledning att under det kommande året återkomma till detta i olika sammanhang. Vi kommer givetvis från svensk sida att fullfölja vår tradition av en aktiv och pådrivande internationell nedrustningspolitik. Den internationella utvecklingen har inte inneburit någon förändring i den säkerhetspolitiska situation av relativt låg spänningsnivå och balans som präglar vårt omedelbara närområde. Samtidigt har den ökade strategiska betydelse som den vapentekniska utvecklingen medfört för Norra Ishavsområdet och de olösta territoriella frågorna i Norra Ishavet inneburit ett ökat internationellt intresse för denna för oss så betydelsefulla del av världen. De berörda staterna har genom sitt agerande visat att de eftersträvar att vidmakthålla en låg spänningsnivå och att undvika åtgärder som kan uppfattas som nya inslag i den säkerhetspolitiska bilden. Den svenska försvarspolitiken spelar en betydelsefull roll för balansen i vårt närområde. En fast svensk försvarspolitik uppfattas av vår omvärld som ett omistligt inslag i det som brukar kallas den nordiska balansen. Genom att vidmakthålla ett för våra förhållanden starkt försvar bidrar vi till tryggheten i vår del av världen. Deltagande med svensk trupp i Förenta nationernas fredsbevarande operationer förblir liksom hittills en viktig uppgift för den svenska försvarsmakten. Sverige har erbjudit deltagande i en planerad FN-insats i Namibia. Det fortsatta svenska engagemanget i Mellersta Östern blir beroende av ställningstagandet i Förenta nationernas säkerhetsråd. Vad gäller insatsen på Cypern förutses för ögonblicket ingen ändring. Den försvarsbudget för 1979/80 som nu skall debatteras innebär en fullföljd av 1977 års försvarsbeslut. Regeringens och utskottets förslag innebär en förlängning av den ekonomiska ram för femårsperioden som då beslutades. Samtidigt visar planeringen nu, att det inte är möjligt att till alla delar under perioden genomföra det program som låg till grund för 1977 års beslut. Det är angeläget att vi inför kommande försvarsbeslut tar lärdom av det förflutna och att vi förfinar våra planeringsmetoder, så att våra beslut blir så realistiska som möjligt. Jag vill i detta sammanhang peka på att det finns en reservation som förordar nära en halv miljard lägre utgiftsram och att denna reservation i praktiken skulle ställa sig nästan ogenomförbar. Detta socialdemokratiska förslag baserar sig logiskt på socialdemokraternas första reservation vid utskottets betänkande som i sin tur faller tillbaka på deras reservation i samband med försvarsbeslutet. Man anser att riskerna för ökad spänning inom Norra Ishavs-området överdrivits i utskottets skrivning. Intressant är då att notera att precis motsatt uppfattning kommit till uttryck i konkreta åtgärder i våra nordiska grannländer, som förstärkt sitt försvar i det aktuella området. Detta torde också ägnas större uppmärksamhet nu än förut av de bägge stormaktsblocken. Jag vill alltså bestrida korrektheten i reservanternas bedömning att de säkerhetspolitiska riskerna skulle motivera lägre försvarsanslag i vårt land. I reservation nr 6 följer därefter socialdemokraterna logiskt upp sin säkerhetspolitiska bedömning, liksom i samband med försvarsbeslutet, genom att föreslå att försvarsanslagen för budgetåret 1979/80 skall skäras ned i budgeten med 448 milj.kr. i löpande penningvärde, en summa som egentligen bör höjas ej oväsentligt om värnpliktsförmånerna dessutom skall höjas enligt samma partis reservation nr 7. Eftersom trygghetslagarna rimligtvis måste gälla även försvarets personalkårer kan denna kostnadsnedskärning icke tagas på lönesidan. Den måste följaktligen sättas in på minskade inköp av materiel, och detta i mycket påtaglig omfattning. Beloppet motsvarar halva arméns materielköp under ett år, eller hela marinens inköp av materiel i Sverige under ett år. Rent affärsmässigt skulle sådana åtgärder framtvinga omförhandlingar av redan gjorda inköp, vilket med till visshet gränsande sannolikhet skulle medföra skadeståndsanspråk från de leverantörer som ej skulle medges rätt att fullfölja leveranser enligt redan uppgjorda kontrakt. Än allvarligare skulle åtgärden slå mot beläggningen inom vår försvarsindustri, som redan med regeringens proposition delvis kommer att få problem med bristande sysselsättning — dock sannolikt inte av större omfattning än att naturlig avgång kan klara av problemen. Om riksdagen följde reservanternas linje i denna fråga, skulle ett par tusen anställda i vår försvarsindustri behöva andra, nya jobb omedelbart. På vissa orter skulle detta medföra en mycket allvarlig sysselsättningssituation! 1977 års försvarsbeslut innebar inledningsvis en viss uppgång i den andel av försvarsutgifterna som kunde avsättas för materiell förnyelse. Denna andel tenderar nu åter att gå ned. En fortsatt kraftfull rationalisering av fredsorganisationen är därför nödvändig. Det är i detta perspektiv man måste se de förslag till begränsningar i fredsorganisationen som regeringen framlagt på grundval av fredsorganisationsutredningens förslag. Jag hälsar med tillfredsställelse utskottets tillstyrkan av dessa förslag. Den fortsatta beredningen av den s.k. flygplansfrågan har bekräftat riktigheten av den bedömning som gjordes redan av 1974 års försvarsutredning, nämligen att ett nyutvecklat svenskt kombinerat attackoch skolflygplan inte kunde inrymmas i den ekonomiska ram som utredningens majoritet förordade och som kom att bilda utgångspunkten för 1977 års försvarsbeslut. De av reservanterna i utskottet som rekommenderar en utveckling av ett sådant flygplan yrkar konsekvent nog också på ett ca 200 milj.kr. förhöjt anslag för detta ändamål. Det är emellertid, som framgår av den ekonomiska analysen i regeringens proposition i flygplansfrågan, på lång sikt som ett genomförande av B3LA eller A 38/SK 38 inom rimliga förutsebara försvarsekonomier skulle få oacceptabla konsekvenser för övriga funktioner inom försvaret. En annan bedömning gör endast de av reservanterna i utskottet som förordar ett genomförande av B3LA eller A 38/SK 38. Endast för ett genomförande av detta projekt förelåg ett genomarbetat beslutsunderlag. Vi skall nu genom överbefälhavaren låta utreda om och på vilket sätt en förlängning av Viggenserien är lämplig och möjlig och om flygplanet därvid kan ges en viss attackkapacitet utöver den nuvarande. Överbefälhavaren skall också utreda frågan om anskaffning av ett skolflygplan med olika grader av beväpning och bedöma hur ett sådant flygplan lämpligen skulle kunna användas i krigsorganisationen. Avsikten är att ett ordentligt underlag skall kunna föreligga för beslut i denna kammare inom ett år. Några reservanter i utskottet har velat lämna ganska precisa direktiv på inriktningen av utredningsarbetet på framtida skolflygplan, både i vad avser teknisk utformning och användning i krigsorganisationen. Jag tror inte att det är klokt att på detta tidiga stadium göra så bindande uttalanden. Vi har ju utomordentlig sakkunskap såväl inom flygvapnet och försvarets materielverk som inom flygtekniska försöksanstalten och därtill kunskaperna inom flygindustrin beträffande produktion samt inom försvarets fabriksverk beträffande underhållet av olika flygplanssystem. All denna sakkunskap måste utnyttjas i undersökningen. Jag vill emellertid understryka att skillnaderna i praktiken rörande inriktningen av utredningsarbetet förefaller mig vara små. Även om motsatsen kommer att hävdas i kammaren i dag, föreligger det i sak en ganska god överensstämmelse mellan socialdemokrater, centerpartister och folkpartister rörande vad som skall utredas. Jag beklagar att denna enighet ej återspeglas i utskottets betänkande. Det har sagts att flygplanspropositionen i princip innebär att vårt lands flygindustri läggs ned. Jag vill på det bestämdaste hävda att så inte är fallet och punkt för punkt påpeka bl.a. följande: 1. Orderbeläggningen genom Viggentillverkningen uppgår till nära tio år, och kan förlängas om antalet plan av denna typ utökas eller förändras. Hur många verkstadsindustrier i vårt land har i dag en sådan beläggning? 2. Ett beväpnat skolflygplan kommer att kräva vissa utvecklingsinsatser, liksom självfallet också produktion längre fram. 3. Även om en ny grundplattform för att i framtiden ersätta Viggensystemet sannolikt inte kan tagas fram enbart i vårt land, så kan vi antagligen antingen samarbeta med ett annat land om utvecklingen av ett sådant plan eller anpassa en utifrån hämtad plantyp till svenska förhållanden genom ett omfattande förändringsarbete i fråga om målsökning, vapen och elektronik över huvud taget. Det torde i framtiden vara omöjligt för ett så litet land som Sverige, som dessutom för en snäv politik då det gäller tillåtandet av vapenexport — en politik som det råder allmän uppslutning kring i riksdagen —, att ensamt ta fram en sådan grundplattform i framtiden. Att så är fallet kan exemplifieras med att kostnaderna för att ta fram det nya Tornadoflygplanet delats mellan England, Västtyskland och Italien. 4. Mycket talar för att robotar av olika slag kommer att spela en stor roll inom försvarstekniken under kommande år. Trots vissa kortsiktiga nackdelar har regeringen valt att placera en större robotorder inom Sverige, i avsikt att upprätthålla kapacitet för tillverkning av större robotar inom landet även framåt i tiden. Den nu aktuella beställningen på sjömålsrobot torde ge ett avsevärt utvecklingsarbete under några år framåt, och därefter ett ej föraktligt jobb med produktionen. S. Regeringen har förklarat sig beredd att på allt sätt stödja en övergång inom flygindustrin till civil produktion, och industridepartementet har tillsatt en särskild delegation under ledning av Tony Hagström för att följa och stödja denna utveckling. Volvo Flygmotors nyligen bekräftade samarbete med utländskt företag är ett utmärkt exempel på en sådan övergång, och även Saab har erhållit beställningar från amerikansk och engelsk flygindustri på komponenter och delsystem. Det faktum att den svenska flygindustrins ledande företag samtliga ingår i stora, finansiellt starka koncerner bör också underlätta övergång till civil produktion eller annan verksamhet. Civilförsvarets förmåga att lösa sina krigsuppgifter bidrar till totalförsvarets fredsbevarande funktion genom att stärka samhällets motståndsförmåga och därmed också tilltron till vår föresats att göra motstånd mot påtryckningar och angrepp. Civilförsvarets uppgifter har försvårats genom flyttningen från glesbygd till tätorter samt genom samhällets ökade sårbarhet i fråga om transporter, information, försörjning med livsmedel, värme och energi liksom över huvud taget av den växande komplexiteten i vår samhällsuppbyggnad. Den 1 juli 1979 träder 1975 års lag om skyddsrumsbyggande i funktion, vilket i princip innebär att statlig ersättning efter vissa normer skall utgå till skyddsrumsbyggandet inom nyproduktionen inom större tätorter och att kommunerna får det övergripande ansvaret för planeringen av skyddsrumsbyggandet. Till hösten planeras också vissa prov med långtidsutbildning inom civilförsvaret av vapenfria tjänstepliktiga, avsedda att belysa behovet av sådan utbildning och möjligheterna att i framtiden utöka dess omfattning till ett större antal. De långsiktiga avvägningsproblemen inom det militära försvaret och civilförsvaret ligger hos 1978 års försvarskommitté, från vilken jag kommer att få ett första betänkande ungefär till midsommar. Med innehållet i detta betänkande invägt, avser jag därefter att ge direktiv till ÖB beträffande det fortsatta planeringsarbetet. Viss aktsamhet har iakttagits, bl.a. vid förhandlingar beträffande långsiktiga materielköp, för att säkerställa erforderlig handlingsfrihet inför 1982 års försvarsbeslut.

Herr talman! Sveriges säkerhetspolitik — vari vårt totalförsvar är en mycket viktig del — har som mål att bevara vår fred, vår frihet och vår demokratiska livsform. Frågorna om Sveriges fred, frihet och demokratiska styrelsesätt angår oss alla. Praktiskt taget alla svenskar vill att vårt land skall vara fredat, fritt och demokratiskt styrt. Vi anser också samfällt att vår alliansfria politik syftande till neutralitet vid krig, med stöd av ett respektingivande försvar, givit oss möjlighet att stå utanför två världskrig som berört våra grannländer. Vårt land har haft glädje av fred i mer än 160 år, dvs. fem å sex generationer. Vi tycker alla att detta är bra, och vi gläds över det. Ett starkt försvar kräver kännbara uppoffringar, personliga och ekonomiska. Men det är många — alltför många — som skyggar för att tala klartext om försvarets kostnader och krav. Erfarenheten visar att vid kriser och krig i vår nära omvärld ökar intresset för ett starkt försvar och även viljan att göra uppoffringar för försvaret. När vi har långa perioder med fred i vårt närområde avtar känslan för det starka försvarets betydelse för vår frihet och fred. Men det är under en lång fredsperiod vi försvarskunniga — politiker och andra— har vårt stora ansvar. Vi försvarskunniga vet, att det tar lång tid att bygga upp ett starkt försvar. Vi vet att det finns för supermakterna strategiskt viktiga områden i vårt lands närhet. Vi vet att genom pakter, allianser och nutida kommunikationer kan ett krig eller en allvarlig kris i en helt annan del av världen snabbt medföra hot mot vårt land. Det är vår uppgift att klargöra det ovillkorliga sambandet mellan en uthållig satsning på ett starkt totalförsvar och möjligheten att ha ett starkt värn för vårt land den okända dag när vi utsätts för ett allvarligt hot. Ingen vet när den dagen kommer. Men alla vet att den kan komma och att då alla svenskar kommer att kräva ett starkt försvar. Vi har under senare år sett att de som önskar en drastisk förändring av vår säkerhetspolitik, eller i klartext en kraftig nedskärning av det militära försvaret — med andra ord svensk militär nedrustning — blivit fler och fått allt större utrymme i massmedia. Det upplevs som populärare av många att tala vackert om internationell nedrustning, om fred och global rättvisa. Få lyssnar till Inga Thorsson och andra kunniga nedrustningsexperter, som förklarar att de aldrig i sitt arbete för nedrustning i världen mött någon kritik mot Sveriges satsningar på vårt eget lands försvar. Omvärlden inser att vårt land inte hotar någon och att vårt försvar är till för vårt eget värn. De flesta är eniga om att en nedgång i det svenska försvarets styrka kan skapa oro och osäkerhet inom NATO och Warszawapakten, som gör att dessa pakter stärker och flyttar fram sina positioner i Norden. Verkligheten är den att nedrustning i Sverige kan medföra ökad spänning i Norden — oavsett vilka lockande motiv som i Sverige anförs för krav på drastiskt sänkta svenska försvarsanslag. Ett respektingivande svenskt totalförsvar är alltså mer än att vara krigsavhållande för vårt land i en krisoch krigssituation i Europa. Det är också en stabiliserande faktor i fredstid i Norden — ett område som genom vapenutveckling och Sovjets militära satsning på Kolahalvön blivit alltmer intressant och bevakat av supermakterna. Herr talman! Jag kan inte erinra mig, att vi förut fått höra så mycket tal om bristande ekonomiska resurser för försvaret som vi hör nu. Antalet kvalificerade enheter — oavsett om det gäller flyg, pansar eller större marinfartyg — minskar. De anställda inom försvaret blir allt färre. Trots dessa minskningar förefaller medelsbristen vara svår inom hela det militära försvarets ansvarsområde. Och förvisso är det så. Den i försvarsekonomi mindre kunnige kan få den uppfattningen att försvaret har fått markant sämre resurser de sista åren sedan de borgerliga fick majoritet i riksdagen. Osökt kommer frågan: Hur skulle läget ha varit nu, om de borgerliga partierna fått några riksdagsledamöter mindre vid valet 1976? Det var moderaterna, centern och folkpartiet som utgjorde majoritet i riksdagen på våren 1977 och som i strid med socialdemokrater och kommunister voterade igenom nuvarande femåriga försvarsbeslut. Om de socialistiska partiernas motförslag hade gått igenom, skulle det ha inneburit att försvaret under de fem åren mellan 1977 och 1982 fått ca 2 000 milj.kr. mindre än vad försvaret nu får. Även vid årets riksmöte fullföljer socialdemokraterna sin nedrustningslinje i fråga om militärt försvar. I partimotionen, nr 594, och i reservation till utskottsbetänkandet föreslår de nedprutning med ca 450 milj.kr. på ett år, med verkan från den 1 juli detta år — ett förslag som är helt omöjligt att genomföra i praktiken. Riksdagen och försvaret har lovat personalen anställningstrygghet. Dvs. den pågående personalminskningen skall ske med naturlig avgång. Försvaret är bundet av långvariga materielleveranskontrakt. Alla riksdagspartier talar om bibehållen allmän värnplikt. Med dessa låsningar går det inte att med några månaders varsel minska försvarets utgifter med 450 milj.kr. under ett år med början redan den 1 juli. Det är en summa som motsvarar lön och sociala kostnader för över 4 000 anställda. Trots de lägre anslagen vill socialdemokraterna ändock avdela mera pengar till populära ting som värnpliktigas daglön och utryckningsbidrag. Hur hade det militära försvarets läge och försvarsdebatten i nuet varit, om socialde mokraterna åren 1977, 1978 och 1979 haft politisk styrka att genomföra sina förslag om lägre anslag till försvaret? Vilken personal hade friställts, vilka förband hade varit i nedläggningsfara, vilken angelägen materiel hade försvaret fått undvara? Vilka hade blivit utan sysselsättning? Vad hade omvärlden då sagt om nedrustningen i Sverige? Herr talman! Mycket av försvarsdebatten har rört frågan om flygets och den svenska flygindustrins framtid. Särskilt nu när socialdemokraterna och regeringen har samma synsätt i fråga om flyget vore det intressant att få besked om var socialdemokraterna skall spara 450 miljoner under kommande budgetår. Utvecklingen och produktionen av svenska stridsflygplan har under efterkrigstiden möjliggjort uppbyggnaden av ett relativt sett starkt eget flygvapen. Flygindustrins bidrag till vårt lands internationellt sett höga teknologiska kompetens har varit betydande, och dess säkerhetspolitiska betydelse stor. Tunnan, Lansen, Draken och Viggen har inför omvärlden kommit att bli symboler för svensk industriell kompetens och för vår nations samlade vilja och beslutsamhet att värna vår neutralitet och vårt oberoende. Genom att vi kunnat skräddarsy flygplan efter våra behov har kostnaderna per enhet kunnat reduceras i förhållande till flygplan utvecklade efter stormakternas krav, samtidigt som kostnaderna kunnat spridas ut över tiden genom en i internationell jämförelse låg produktionstakt och en successiv omsättning av flygvapnets förband. Den utveckling av den säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa som vi ser innebär att situationen kan förändras från låg till hög spänning väsentligt snabbare än tidigare. Detta är främst en följd av den ökade betydelse som Nordeuropa fått för de bägge supermakterna. Skall vårt framtida försvar kunna fylla en väsentlig säkerhetspolitisk funktion, så måste det innehålla ett betydande inslag av förband med hög beredskap, stor rörlighet och betydande slagkraft. Ett starkt flygvapen, och inom det ett slagkraftigt attackflyg, ger bästa stöd åt vår säkerhetspolitik i framtiden. Den aktuella frågan är: Har vi råd att anskaffa ett nytt lätt attackoch skolflygplan, tillverkat i Sverige — eller med andra ord: Har vi råd att bibehålla en utvecklande svensk flygindustri? ÖB har ju i ett yttrande anfört att om vi anskaffar det lätta attackoch skolflygplanet SK 38/A 38, blir det, under antagandet att försvaret får endast den lägsta utredda planeringsramen, en brist i försvarets anslagsram på 50 milj.kr. under tolv år på 1980 och 1990-talen. Men vilken anslagsram har ÖB då räknat med uttryckt i procent av BNP, dvs. i procent av marknadsvärdet av alla varor och tjänster som produceras i landet under ett år för slutlig förbrukning? Jo, en kostnadsram som beräknas att om 20 år ha nedgått till ca 2 26 av BNP, dvs. att försvarets kostnader om 20 år i andel av landets samlade inkomster skulle vara endast två tredjedelar av de ca 3,4 26 av BNP som de är i dag. En våldsam sänkning med andra ord. I ekonomiska nivåer högre än 296 av BNP anser ÖB att ett nytt svenskt attackflygplan inryms i ett balanserat svenskt totalförsvar. Enligt moderata samlingspartiets mening innebär en inriktning av försvaret mot den lägre nivån i den nu pågående perspektivplaneringen, dvs. mot 2 96 av BNP, en så omfattande förändring av vår säkerhetspolitik att den inte bör göras till föremål för fortsatta överväganden. Försvarets utveckling på sikt bör inriktas mot de mellersta eller de övre nivåerna i perspektivplanen samt mot den grundidé som möjliggör en snabb insats mot överraskande anfall. Överbefälhavarens studier visar entydigt att endast en sådan inriktning av försvaret ger vår säkerhetspolitik det erforderliga stödet i framtiden. Jag vill här inskjuta att det är ett misstag av försvarsministern att tro att vårt förslag innebär krav på höjda försvarsanslag under kommande budgetår. Detta framgår också av utskottets betänkande. ÖB:s redovisning samt de ytterligare uppgifter som därefter framkommit visar att det är möjligt att inrymma en utveckling och produktion av SK 38/A 38-systemet även med en utveckling motsvarande ram 2, dvs. den lägsta ramen. Det tillskott över denna fiktiva ram på ca 600 milj.kr. över tolv år som ÖB ursprungligen angav torde sannolikt helt ha kunnat reduceras genom borttagandet av vissa kostnader. Inför försvarsutskottet har doktor Gullstrand, Saab:s flygdivision, sagt att Saab lämnat ett paketerbjudande på flygplan A 38 plus robotar som minskade A 38-systemets kostnader i närtid med 500 milj.kr. I en årsram för försvaret på ca 15 000 milj.kr. skulle alltså skillnaden mellan 600 milj.kr. och 500 milj.kr. under tolv år, dvs. ett belopp om 10 milj.kr., ha varit avgörande för svenskt flygs framtid. Folkpartiet har i slutskedet av utskottsbehandlingen av flygplansfrågan haft en vinglig stråt. Vad som varit sanning en timme har nästa timme varit något helt annorlunda. I sista stund valde dock folkpartiet att gå socialdemokraternas väg. I den socialdemokratiska partimotionen 2253 konstateras att regeringen har anslutit sig till socialdemokraternas uppfattning i flygplansfrågan. I motionen sägs också klart att studier av nyutvecklade flygplan inte kan komma i fråga. Ledande socialdemokrater har också sagt att antalet nya skolflygplan skall begränsas till en storleksordning av 40-60 plan. Det finns troligen fler än jag som funderar över hur detta stämmer med TT meddelandet från försvarsminister Lars de Geer den 26 april, där det sägs: ”Innan statsmakterna kan binda sig för ett beslut i frågan måste man höra den militära sakkunskapen och noggrant utvärdera kostnaden för olika alternativ. Detta kommer nu att ske, vilket innebär att regeringens politik i flygplansfrågan fullföljs. I de båda alternativ, som ÖB utreder, sker en viss vidareutveckling av Jaktviggens attackkapacitet med bl.a. förmåga att bära sjömålsrobotar. I det ena alternativet finns vidare ett svenskt beväpnat skolflygplan med förmåga att bära sjömålsrobotar. I det andra alternativet anskaffas ett skolflygplan med mycket begränsad beväpning. ÖB skall redovisa alternativen — grundade på offerter från industrin — senast till den 1 februari nästa år.” Säkerligen finns det fler än jag som är intresserade av att höra om försvarsministern och vice ordföranden i försvarsutskottet verkligen har samma tolkning av den överenskommelse som energiministern gjorde med socialdemokraterna i flygplansfrågan. Att överenskommelsen på sikt innebär att en egenutvecklande svensk flygindustri försvinner, torde vara ett beklagligt faktum — här har jag en helt annan åsikt än försvarsministern. Det innebär mycket för trovärdigheten av svensk neutralitet och ett fredsbevarande försvar om vår egen utvecklade flygindustri försvinner. Herr talman!

Herr talman! Försvaret får under den nu gällande femårsperioden en kostnadsuppräkning enligt nettoprisindex — ett indexsystem som enligt noggranna utredningar ger otillräcklig ersättning för fallande penningvärde och stigande lönekostnader. Nettoprisindex medför att stabiliteten i försvarsplaneringen äventyras och att man ej fullföljer försvarets behov enligt den säkerhetspolitiska bedömningen. Enligt Gunnar Oskarsons och min mening bör före nästa femåriga försvarsbeslut på nytt övervägas metoden för att kompensera förändringar av löner och priser. Med stöd av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 9. Om vår reservation 2 faller, avser jag att i andra hand rösta på reservationen 3. I övrigt yrkar jag bifall till vad utskottet hemställt.

Herr talman! Försvaret är inte bara en fråga om flygplan, även om de borgerliga partiernas beslutsvånda och därav föranledda turer kan ha gett det intrycket under senare år, och försvaret är inte heller bara den militära organisationen. Försvaret är ett led i säkerhetspolitiken. Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende. Vår säkerhetspolitiks mål bör därför vara att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verka för internationell avspänning och en fredlig utveckling. Detta mål, som det formulerades vid riksdagens långsiktiga försvarsbeslut 1968, bekräftat vid 1972 och 1977 års riksmöten, är styrande för vår säkerhetspolitik. Det kan finnas skäl att hålla denna utgångspunkt aktuellien debatt som till stor del -:kan väntas komma att handla om frågor som visserligen är betydelsefulla men som dock är delproblem i de grundläggande sammanhangen. Vi söker att med vår säkerhetspolitik bidra till en fredlig utveckling i världen, till utjämning av motsättningar och till större förståelse och mera jämlika förhållanden. Den skall också kunna verka för internationell solidaritet och ökade möjligheter för mindre stater att hävda sina intressen. Naturligtvis syftar vår säkerhetspolitik först som sist till att minska risken för att Sverige dras in i eventuella konflikter och till att avvärja militära hot mot det som målsättningen säger att vi vill värna, nämligen våra demokratiska friheter och rättigheter i en obunden stat. Den skall också lindra verkningarna av sådana störningar eller påtryckningsmedel som numera kallas fredskriser. I dessa syften bör vår säkerhetspolitik formas som en samverkan mellan utrikespolitiken, försvarspolitiken, vår politik i internationella nedrustningsfrågor, handelspolitiken och biståndspolitiken. Hur tonvikten bör läggas vid de skilda säkerhetspolitiska medlen är inte en gång för alla givet. Åtgärder som syftar till nedrustning och avspänning i världen och därmed bidrar till att öka omvärldens förtroende för Sveriges vilja att förebygga konflikter bör dock nu, som vi socialdemokrater ser det och låter det komma till uttryck i en reservation till försvarsutskottets betänkande, ges ökad vikt i landets säkerhetspolitik. Sådana åtgärder bör anses vara lika viktiga som ansträngningarna att behålla försvarskapacitet. Vi betonar också värdet av bevarad stabilitet i det nordiska området. Försvarspolitiken i traditionell mening är inte oviktig. Så imponerande är förvisso inte resultatet av det internationella nedrustningsarbetet att det kan ses som alternativ till försvar. Vi får vara nöjda, om tyngdpunkten kan förskjutas något i riktning mot allmänt fredsskapande medel. Ett svenskt totalförsvar står inför många olika uppgifter vid kriser och konflikter, som inte kan uteslutas inträffa i en näraliggande omvärld. Det skall möjliggöra en rimlig försörjning. Befolkningen skall kunna skyddas och undsättas vid hot och angrepp. Kränkningar av gränser och territorium skall kunna avvisas. Totalförsvaret skall — tillsammans med säkerhetspolitikens övriga instrument — genom sin sammansättning och styrka kunna avhålla från hot och angrepp, men också kunna möta sådana. Som en följd av att vi upprätthåller en försvarsorganisation har vi också möjlighet att förse FN med militär trupp m.m. att sättas in i olika krissituationer i världen. Totalförsvaret kan dock inte uteslutas från en samhällsekonomisk eller statsfinansiell bedömning. De under borgerligt regeringsinnehav alltmer försämrade statsfinanserna, och inte minst det budgetunderskott som de två parentesregeringarna tillåtit bli på tok för stort, är tungt vägande argument för en stark sparsamhet när det gäller försvarsutgifterna. Ett lands försvarsförmåga kan heller inte bara mätas i ekonomiska eller andra materiella termer. Den är i minst lika hög grad beroende av i vilken utsträckning människorna känner gemenskap med samhället och av att det förs en rättfärdig social och ekonomisk politik. Grunden för försvarsviljan är enligt vår uppfattning att det för landet som helhet förs en politik som återvinner framtidstron, återskapar tryggheten i det svenska samhället och stöder samhällssolidariteten. Vi föreslår en lägre planeringsram för det militära försvaret än regeringen och utskottsmajoriteten föreslagit för femårsperioden, och vi föreslår likaså en lägre utgiftsram för kommande budgetår. Det rör sig i sistnämnda avseende om en skillnad på 449 milj.kr. Vi har i flera sammanhang redovisat socialdemokratins syn på det militära försvarets utveckling. Vi har därvid betonat den allmänna värnplikten som grund för försvarsförmågan. Ett väl utvecklat folkförsvar med en till detta avpassad teknik spelar en viktig roll för att understryka det övergripande målet för vår säkerhetspolitik, nämligen att vi är ett alliansfritt land som inte hotar någon annan stat. På den värnpliktssociala sidan föreslår vi förbättringar som i rådande läge är mer än väl motiverade för de värnpliktiga och deras familjer. Dagersättningen föreslår vi höjs med 2 kr. per dag till 16 kr., och familjepenningen för barn föreslår vi höjs med 90 kr. till 540 kr. per månad. En av de viktigaste frågor som skulle ha avgjorts redan i samband med förra försvarsbeslutet — flygplansfrågan — har äntligen förts fram till ett avgörande. Försvarsministern tog upp detta i sitt anförande. Hade jag känt till att försvarsministern skulle utnyttja den rätt han har att ställa sig först på talarlistan hade jag nog lagt på ytterligare fem minuter på den taletid jag anmält. Ramresonemanget får nu anstå, men jag måste göra en liten korrigering i försvarsministerns historieskrivning i flygplansfrågan. Försvarsministern bekräftade riktigheten i förra försvarsutredningens ställningstagande, att ett egenutvecklat lätt attackoch skolflygplan inte rymdes inom realistiska försvarsramar. Men det var ju vi socialdemokrater i utredningen — Olle Göransson och jag som drog denna slutsats. Den borgerliga majoriteten var däremot inte beredd till ett slutligt ställningstagande. Därefter har man gjort fantastiska försök att inrymma detta nya attackplan i försvarsramen eller, alternativt, att vidga denna. Till slut kom folkpartiet fram till den ståndpunkt som vi socialdemokrater hela tiden intagit. Jag ber att få hälsa folkpartisterna med försvarsministern i spetsen välkomna på den skansen. Jag tar inte illa upp. Fortsätt gärna att läsa de socialdemokratiska skrivningarna och att lägga dessa till grund för era ställningstaganden. Gör försvarsministern så kommer det att gå honom väl i händerna — det försäkrar jag. Vi socialdemokrater har länge hävdat att flygplansfrågan för framtiden måste lösas genom en kombination mellan Viggensystemet och ett skolflygplan. Jag är alltid försiktig med beskyllningar för upprustning. Så enormt stora skillnader rör det sig i regel inte om. Men här skulle det verkligen bli en upprustning på grund av att stridsuppgiften i hög grad skulle få styra planets konstruktion. Den borgerliga trepartiregeringen lät dock utredningsarbetet pågå i flera omgångar och satsade hundratals miljoner på utvecklingsarbeten i B3LA. Man slöt avtal med Saab som skulle fördyra produktionen av Jaktviggen om inte B3LA utvecklades. I propositionen anslöt sig folkpartiregeringen till slut till den socialdemokratiska ståndpunkten att B3LA inte skulle utvecklas och inte heller dess variant SK 38/A 38. Folkpartiet har nu vidhållit denna ståndpunkt. Vi fruktade i början av utskottsbehandlingen att centersireners förföriska locksång för gott skulle locka upp folkpartisterna på farliga blindskär. Men dess bättre kunde detta förhindras. Som försvarsutskottet skriver i sitt betänkande är det nödvändigt att nu lägga fast vissa riktlinjer för statsmakternas fortsatta handlande i flygplansfrågan. En viktig punkt i vår kritik av den borgerliga politiken har varit de ideliga uppskoven. Genom klara uttalanden från utskottet klargörs nu inriktningen av flygplansanskaffningen. Som nämnts har vårt parti krävt att man skulle utnyttja Viggensystemet men också att frågan om utvecklingsgrad samt antal flygplan skall hållas öppen. Detta ställningstagande återfanns även i propositionen. Utskottet konstaterar nu — med ord som är hämtade från den socialdemokratiska motionen — att en naturlig handlingslinje är att utnyttja de resurser som redan lagts ned i Viggensystemet. Våra synpunkter är därmed tillgodosedda. Gunnar Björk i Gävle förde ett väldigt sofistikerat resonemang här i fråga om det s.k. A 20-alternativet.

Vi tarinte ställning till några detaljer i detta sammanhang, men det står helt klart av vår skrivning att någon mera omfattande nyutveckling från den plattformen kan det inte bli fråga om. Det får gälla synnerligen måttliga modifikationer. Från centerns sida hävdas det bl.a. att Viggenplanen skulle vara ålderstigna och dyrbara i drift, jämfört med de nya lätta attackoch skolflygplan som centern sägs förespråka. Men att märka är att även centern yrkat på fortsatt användning och tillverkning av Viggenplan. Skulle de vara så enormt dåliga och oekonomiska som centern hävdar borde slutsatsen ju vara att pågående produktion skulle avbrytas. Vårt krav på nej till BILA och dess variant SK 38/A 38, som moderaterna alltjämt står fast vid, har tillgodosetts i propositionen och i utskottsbetänkandet. Centern har försökt rädda rester — eller är det kanske röster som man vill rädda? — genom att engagera sig för den s.k. Åslingen, som också kallas 1825 eller 105:15. Detta politiska plan, som var helt okänt för försvarsledningen vid hearing i utskottet för några veckor sedan, har beskrivits som ett kombinerat skoloch attackplan. Kostnadsmässigt torde det enligt den mycket ungefärliga beräkning, som Saabs företrädare kunde göra, vara fråga Gunnar Björk i Gävle säger att i det fortsatta utredningsarbete som skall pågå under några månader är det särskilt angeläget att man ägnar sig åt utredande av alternativ som inte är utredda förut. Ja, då passar ju Åslingen bra in i bilden. Det är ett politiskt plan — det var helt okänt och kastades mycket hastigt fram. Betänk bara, Gunnar Björk, att det är fler som kan komma på en sådan här idé. Det kan komma något mera okänt in i bilden. Kanske vi om någon tid håller på och diskuterar Söderqvistarn eller någonting i den riktningen. Den möjlighet som centern begagnat sig av står öppen för alla. Utskottet konstaterar i linje med vår motion och mot bakgrund av de ekonomiska analyserna i propositionen att huvuduppgiften för skolflygplanet måste vara behovet för utbildningsändamål. Detta tillsammans med det begränsade ekonomiska utrymmet har lett fram till slutsatsen att studier som innebär mera omfattande nyutveckling inte kan komma i fråga. Det är önskvärt att planet förses med viss beväpning, men detta får inte vara styrande för planets utformning. Eftersom riksdagen samtidigt avvisar centerlinjen, om riksdagen följer majoritetsskrivningen, skapas ytterligare klarhet. Eventuella försök att med advokatyr pressa fram något annat än vad som här har anmälts ur enstaka formuleringar i utskottets skrivning avvisas vänligt men bestämt. Åslingen är död. Frid över dess minne. Dess namngivare önskar jag däremot god hälsa och ett långt liv. En viktig del i socialdemokratisk politik på det här området har varit att kräva att den behövliga omställningen inom flygindustrin kombineras med energiska insatser för sysselsättningen. Partimotionen kräver därför bl.a. ett program för omställning till ökad civil produktion inom flygindustrin. Även i framtiden kommer det att finnas svensk flygindustri men dock med en annan struktur än dagens. En omstrukturering mot ökad andel civila arbeten pågår redan. Vi har bl.a. föreslagit medel till Linköpings tekniska högskola, ett yrkande som tyvärr de borgerliga partierna gått emot. Försvarsutskottet har anslutit sig till vårt krav på ett program för den industriella omställningen. Vi har här fått ett stöd från centern, och vi tackar för det, trots att Gunnar Björk i Gävle anförde vad som inte var en nyhet, nämligen att man i aktuella försvarssammanhang står närmare moderaterna än oss. Som framgår av det redovisade har vi inför voteringen god förhoppning om att huvudlinjerna i vår flygplanspolitik nu kan lotsas fram till seger i riksdagen.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
Herr talman! Jag skall bara ställa två frågor till Bengt Gustavsson så att han har tid att svara på dem. Den första frågan gäller de där drygt 450 miljonerna, som ni vill spara med början den 1 juli. Var skall ni ta dessa pengar? Vice ordföranden i försvarsutskottet var mycket noggrann med att redogöra för vilka utgiftsökningar han tänkte sig när det gäller de värnpliktigas daglön och vad det kommer att innebära. Men var skall ni spara de 450 miljonerna med början den 1 juli? Det var den ena frågan. Den andra gäller om vice ordföranden har övergivit det som står i den socialdemokratiska partimotionen — att studier av nyutvecklade flygplan inte skall komma i fråga. Håller vice ordföranden fast vid att antalet nya skolflygplan skall begränsas till 40-60?
Herr talman! Det är roligt att konstatera att försvarsministern i regeringen ånyo tagit befälet i försvarsfrågorna. Det är glädjande att se honom vara tillbaka på detta område, sedan energiministern ett tag skött dessa frågor. När försvarsministern tar upp frågan om Tornadoflygplanen bör han ändå observera att även om det är tre länder som är inblandade, så tillhör dessa tre länder NATO-pakten. Jag tycker att man från regeringens sida numera är vårdslös när det gäller att hantera alliansfrågorna. Försvarsministern har inte heller givit någon som helst klarhet om vad regeringens och socialdemokraternas överenskommelse innebär. Skall Åslingen utredas eller inte? Bengt Gustavsson säger att Åslingen är död. Men jag har här en signerad artikel av försvarsministern, i vilken han säger: ”Centern slår in öppna dörrar med sitt utspel. Det står uttryckligen i regeringens proposition att ett sådant alternativ skall utredas av ÖB.” Vem skall man lita på? Skall man lita på försvarsministerns signerade artikel eller skall man lita på vice ordföranden i försvarsutskottet? Ni får bestämma er. Det är viktigt att vi, när vi går från denna kammare i dag, vet vad det är som gäller. Jag tycker att det är ett någorlunda rimligt krav, och det hoppas jag att ni återkommer till. När det gäller socialdemokraternas reträtt på punkt efter punkt vill jag säga att eftersom Åke Gustavsson intagit en ny ställning och gör avsteg från de lätta skolflygplanen som skall utrustas för lätta attackuppgifter, antar jag därför att han när han senare kommer upp också kommer att redogöra för orsaken till detta. Bengt Gustavsson talar sedan om att BJLA, Åslingen eller vad det nu gäller är upprustning. Men hur kan det vara fråga om upprustning när man talar om underljudsplan som kostar 4 000-5 000 kr. i timmen jämfört med Viggen på 1990-talet som redan i dag kostar 10 000 kr. i timmen? Nej, Bengt Gustavsson, sanningen är den att ni har svårt att ta er ur det här. Jag gratulerar Bengt Gustavsson, som nu har tagit försvarsministern i sin famn, till att han nu accepterar mitt resonemang om att det är A 20 man vill ha. Men det bör Bengt Gustavsson lämpligen meddela de förstamajtalare som far runt i gårdarna och talar om att man säger nej till A 20. Om man far runt i gårdarna och säger det, då talar man inte sanning. Bengt Gustavsson säger nämligen nu: A 20 har för oss alltid varit ett samlingsnamn. Med måttliga modifikationer osv. skall man kunna utveckla det. Det är ett accepterande som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Efter beslutet i dag kommer vi alltså inte att ha sagt nej till A 20, därför att det bara är ett samlingsnamn för en fortsatt utveckling av Viggen. Men det säger vi nej till, för vi anser att det blir för dyrt och att man inte skall handskas på det sättet med miljarderna på lång sikt. Åslingen är alltså inte död, utan Åslingen lever. Men Åslingen går tyvärr med halv fart.
Herr talman! Vad som till äventyrs kan ha sagts i denna fråga i samband med förstamajmötena tar jag inte ansvar för. Det förhåller sig exakt som jag har sagt, att A 20 för oss innebär att man utnyttjar Viggenplattformen för ytterligare några uppgifter. Vi har betraktat det som det mest ekonomiska sättet att använda nedlagda pengar. Jag förde här ett resonemang, där jag sade att jag inte brukar beskylla mina politiska motståndare för upprustningsvilja när det är fråga om måttliga skillnader. Men när det gäller att ersätta ett skolflygplan med vissa attackuppgifter med ett attackplan, där attackuppgifterna skulle vara de primära, är det utan tvekan fråga om en upprustning. Kostnaderna som det här skulle bli fråga om, 70-75 96 av BILA-kostnaderna för Åslingen, innebär att man måste göra bedömningen att det finns en viss upprustningsvilja även inom centerpartiet. När det gäller frågorna om var vi står på den här punkten, måste jag säga att vår skrivning är glasklar: Vi säger nej till en mer omfattande nyutveckling av inhemska flygplan. Jag förmodar att det är kring orden ”mer omfattande” som man kommer att försöka göra advokatyrer. Vi är inte fiender till utveckling. Om man kan finna på möjligheter till förbättringar skall vi ta dem till vara. Det har sagts att t.ex. motorn i det nuvarande SK 60-planet kommer att utgå ur sortimentet. Det är självklart att vi måste ha fram en ny motor. Vi har aldrig sagt att segelflygplan skall användas som utbildningsplan. Förvisso måste vissa förändringar komma till stånd. Men någon mer omfattande nyutveckling tar vi avstånd ifrån. Beträffande de frågor om kostnadsramen som bl.a. ställs från moderat håll vill jag säga att jag tycker att moderaterna borde sopa rent framför egen dörr och i stället tala om vilka metoder man tänker använda för att inom rimliga kostnadsramar kunna inrymma deras B3LA-projekt. Det är ju det som saken gäller. A 38 är egentligen en skrivbordsvariant. Man tar en mindre del av kostnaderna nu, men kommer igen med nya kostnader längre fram.
Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna på vice ordföranden i försvarsutskottet, men skälen kan vara olika. Jag kan inte inse att vice ordföranden på något sätt försökte att förklara var han skall ta de 450 miljonerna som han avser att spara nästa år. Vill han här blanda in våra synpunkter på A 38-finansieringen, kan jag åberopa ÖB:s uttalande att den enda kostnadsram som medför problem med finansieringen av A 38 är den lägsta ramen. I mitt huvudanförande har jag sagt att vi avvisar den ramen. Sedan vore det värdefullt om Bengt Gustavsson ville svara på frågan: Är det 40 eller 60 skolflygplan som ni vill skaffa, och hur stora utvecklingskostnader vill ni i så fall lägga ned för att få fram dessa plan?
Herr talman! Jag tycker att det i alla fall är bra att den här debatten har klargjort att socialdemokraterna fortfarande står för A 20. Det är också viktigt att komma ihåg att man inte bör jämföra Åslingen med socialdemokraternas skolflygplan. Här måste man dessutom lägga till 3-4 miljarder kronor för Viggen, dvs. A 20, vidare tillkommer omställningskostnader och beroende av NATO eller andra stormakter. Det är alltså fel att bara jämföra de olika skolflygplanen. På regeringshåll betraktar man det tydligen som en stor seger att direktiven till ÖB hartillstyrkts. Det har jag mycket svårt att förstå, för så pass bra som de var formulerade tillfredsställer man både socialdemokraterna och centern men ingen annan. Eftersom det ändå har förekommit kontakter mellan de olika partierna i riksdagen innan direktiven skrevs, är väl alla partier nöjda. Det kan alltså inte vara någon seger för regeringen att ha detta som utgångspunkt när det gäller att få igenom sitt förslag. Jag konstaterar också socialdemokraternas reträtt beträffande A 20 och skolflygplanet om vilka man i motionen har framhållit att det inte bör bli någon inhemsk utveckling. Nu har det ändå skett en viss modifiering. Jag tycker att de riksdagsmän från Trollhättan som mycket länge har levat i ovisshet om socialdemokraternas agerande ändå skulle ta det här som intäkt för att man bör kunna bygga en motor i Trollhättan. Skall vi ha motorer kan vi väl göra dem i Sverige, och om vi ändå skall ha flygplan i det här landet, varför skall vi då inte bygga dem här? Jag har mycket svårt att förstå att det inte skulle vara möjligt.